Fru talman! Med viss förvåning hörde jag Kjell Nilsson ta tillfället i akt att gå till attack mot de borgerliga regeringarna för deras politik när det gäller företagshälsovården i ett läge när vi är överens om att bekräfta utvecklingen. Det faktum att jag konstaterade att det hade gått ganska många år sedan utredningen tillsattes var inte avsett som kritik åt någotdera hållet. Jag tror att både Kjell Nilsson och jag vet skälen till att det har tagit lång tid. Det är en komplicerad materia, och förhållandena förändrades allteftersom utredningen arbetade. Jag kan bara försäkra att många initiativ för att påskynda utredningsarbetet togs under min tid i departementet. Jag skulle, fru talman, ha lust att be härvarande tjänstemän från departementet att redovisa allt som skett på företagshälsovårdens område under de sex borgerliga åren. Jag kan erinra om att arbetsmiljölagen kom till under dessa år och att vi när propositionen behandlades i riksdagen var överens med socialdemokraterna om de förslag till ändringar som då lades fram. Det var fråga om en väsentlig framflyttning av positionerna. Det skedde en stor personell förstärkning av yrkesinspektionen och av arbetarskyddsstyrelsen. Yrkesinspektionen effektiviserades med bl.a. jurister, och det satsades ganska många miljoner på utbildning av personalen, för att göra den mera skickad i sitt arbete. Jag tror inte att det är så lätt att styrka att det nedrustades på det här området, som Kjell Nilsson valde att lägga orden. Förslaget i den reservation som jag har fogat till betänkandet och som handlar om en lagbestämmelse beträffande när yrkesinspektionen kan ingripa med förelägganden tycker Kjell Nilsson skulle innebära en onödig ändring. Han tycker att den nuvarande formuleringen är väl avvägd. Ett bevis för detta menar Kjell Nilsson är att moderaterna i det här fallet går i den ena riktningen och vpk i den andra. Detta tycker jag i och för sig inte är ett särskilt starkt bevis för att regeringen har hamnat rätt. Vad jag har påpekat är att det kan finnas en skillnad mellan vad statsrådet skriver i propositionstexten och vad som sägs i lagtexten. Jag tycker att det vore bra att få lagtexten att överensstämma bättre med vad som sägs av statsrådet. Det är alltså fråga om en ganska liten ändring, men eftersom socialdemokraterna inte har velat göra den drar jag slutsatsen att man tycker att möjligheten till avvikelse från frivilliglinjen skall vara större och att den skall användas mera frekvent än vad jag tycker är lämpligt. Här kommer kanske ändå en meningsskillnad fram mellan Kjell Nilsson och mig, och det tycker jag är beklagligt.
Fru talman! Kjell Nilsson tog till ganska kraftiga överord när han kom uppi talarstolen. Han beskyllde de borgerliga regeringarna för att ha dåligt intresse för företagshälsovården. Sedan gjorde han en kovändning i talarstolen och sade att det i princip rådde stor enighet i utskottet. Det är i och för sig glädjande. Det måste alltid vara positivt att vi diskuterar de här frågorna mellan partierna. Vi kan ha skilda uppfattningar när det gäller nyanser, och då kan det vara bra att diskutera detta. Men jag tycker att det är fel att först tala om stora motsättningar och komma med hård kritik för att sedan tala om en bred enighet i princip. Vi är på goda grunder, Kjell Nilsson, oroliga över den här något förändrade inriktningen när det gäller sjukvårdens del av företagshälsovården —inte minst till följd av de kontakter vi har haft ute på fältet. Man befarar där att om sjukvårdsandelen minskar, kommer det att bli stora svårigheter att framöver behålla denna personal på sina tjänster. Jag tror också att man på goda grunder kan konstatera att verksamheten i dag fungerar mycket bra ute på de centraler som finns. Det är ett förtroendefullt samarbete mellan företagen och de anställda. De som arbetar på centralerna känner sina patienter — det är nästan något av hemsjukvård. Det är mycket positivt med denna kontakt och med den här kombinationen. Jag tror t.o.m. att vi på detta sätt får vården till en lägre kostnad och med en större effektivitet. Det är ett intimt samband mellan förebyggande verksamhet på området och sjukvården. När det gäller yrkesinspektionsnämndens sammansättning menar Kjell Nilsson att landstinget bör få en fullvärdig plats i sammanhanget. Vi anser att det huvudsakligen är frågor utanför landstinget som berörs när det gäller företagshälsovården. Därför menar vi att det är alldeles till fyllest med en adjungering av en landstingsledamot i det sammanhang då man behandlar frågor som berör landstinget. Då det gäller lagstiftningen menar vi att gjorda erfarenheter visar att vi inte behöver någon sådan. Det förtroendefulla samarbete som finns och den snabba utveckling som skett ger oss klart besked om att verksamheten fungerar bra, och vi räknar med att det skall bli en lika positiv utveckling framöver. Därför finns det ingen anledning att gå in och ändra på förhållandena. När det gäller prövningen i yrkesinspektionsnämnderna av ersättningsvillkoren anser vi att det kan vara fråga om en onödig byråkrati. Vi är som bekant emot all onödig byråkrati, eftersom denna minskar effektiviteten. Avslutningsvis: Kjell Nilsson har större tilltro till regeringen än vi, och det är kanske förklarligt. Men vi vill, Kjell Nilsson, vara på den säkra sidan, och därför vill vi ge regeringen till känna våra synpunkter genom reservation 13.

Fru talman! Riksdagsmän kan naturligtvis längta efter propositioner, men jag skulle vilja fråga Kjell Nilsson vad han i sak har längtat efter i den här propositionen. Är det detta att det inte föreslås obligatorisk företagshälsovård? När han ser på vad remissinstanserna och utredningen skrivit, borde han ju inta en annan ståndpunkt. De remissinstanser som har ställt sig bakom en lagstiftning är ändå bl.a. socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, LO, landstingsförbunden och en hel del landsting. Ganska tunga argument har förts fram, bl.a. att man inte tror att det i dagens samhälle blir en obligatorisk, väl utbyggd företagshälsovård, om vi inte lagstiftar om rätten för varje arbetare att få denna företagshälsovård. Jag skulle vilja höra av Kjell Nilsson vad det är som han egentligen längtar efter. Kjell Nilsson sade att vpk vill ha total samordning när det gäller landstingen. Ja, vi vill ha den samordningen att de som anställs i företagshälsovården är anställda av landstinget, så att de inte är beroende av det enskilda företaget. Däremot skall verksamhetens utformning skötas av dem som är i företagen. När det gäller arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna är vår ståndpunkt naturligtvis klassmässig, eftersom vi tror att arbetarna har den mesta och den riktigaste erfarenheten av hur en arbetsmiljö skall se ut och av vad som behövs. Vi tror inte, till skillnad från Kjell Nilsson, att det råder någon jämvikt vare sig i arbetarskyddsstyrelsen eller i yrkesinspektionsnämnderna mellan parterna. En part har mycket stora resurser och äger dessutom en stor del av den verksamhet som arbetet gäller. Därmed blir ställningen oerhört stark. När det gäller arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet har vi redan klara belägg för att denna jämvikt icke råder, vilket borde föranleda en arbetare som Kjell Nilsson att tänka efter. Sedan beträffande detta att företagshälsovården bör bli en specialitet i läkarnas vidareutbildning. Det är ju inte fråga om någon utredning, Kjell Nilsson. Vill Kjell Nilsson och socialutskottet ha denna specialitet och Nr 101 statushöjning? Är det önskvärt eller inte? Vad vill man från arbetsmiljösyn Onsdagen den punkt? Det lyckas man dölja bakom utredandet. Här finns det alltså inte — 20 mars 1985 någon mening. Därför innebär propositionen mycket små framsteg för - arbetarna. Egentligen kommer vi att ha samma förhållanden efter det att Företagshälsovård propositionsförslagen har genomförts. Så Kjell Nilsson gör sig skyldig till ett och arbetsanpassganska magstarkt uttalande, när han säger att han längtat efter en proposining tion — en proposition som egentligen inte ändrar arbetslivets grundförutsättningar, vilket den egentligen hade bort göra.

Fru talman! Ingemar Eliasson tyckte att det var egendomligt att jag framförde kritik mot den borgerliga regeringen. Jag beklagar att vi behöver göra det. Men det var ju faktiskt så, att den borgerliga regeringen planerade att i två steg avskaffa hela stödet till företagshälsovården. Hade socialdemoratin inte vunnit valet 1982, så hade vi haft en väsentligt sämre företagshälsovård. Nu tvingades Karin Söder dra tillbaka detta förslag därför att arbetsmarknadens parter — också Arbetsgivareföreningen — sade att det innebar helt orimliga åtgärder. Annars ingick dessa åtgärder i den besparing som borgarna arbetade med. Sedan säger Ingemar Eliasson att jag tycker att det förslag som vi nu behandlar är bra avvägt vad gäller lagstiftningen eftersom det ligger mitt emellan vpk och moderaterna. Det är inte så jag har sett det. Jag tycker att det är ett väl avvägt förslag — och det hade det varit även om det legat vid sidan om båda dessa ytterlighetspartiers ståndpunkter. Jag tror att detta väl avvägda förslag stimulerar till utbyggnad av verksamheten. Det är möjligt att vi får återkomma med en lagstiftning, och det sägs ju också i propositionen. Men om vi klarar denna utbyggnad på frivillig väg, så skapas det bästa arbetsklimatet. Det är precis som Lars-Ove Hagberg säger: Företagshälsovårdens läkare, ingenjörer och övrig personal skall väl känna arbetsplatsen och de anställda på arbetsplatsen. Det är ett av skälen till att vi inte vill att verksamheten skall samordnas totalt med landstingen och att personalen skall anställas genom landstingen. Var någonstans i remissvaren, Lars-Ove Hagberg, finns detta uttalat som det största önskemålet? När det gäller diskussionen om det skall vara lagstiftning eller ej så tror jag att detta är en mycket bra väg att gå. Vi har ju också andra intressen på sjukvårdssidan som gör sig hörda, och det är en fråga om resurser. Ingvar Eriksson tar återigen upp frågan om sjukvården. Vi menar att det bör finnas en del sjukvård i företagshälsovården, men den huvudsakliga inriktningen skall vara förebyggande verksamhet. Det förvånar mig att moderaterna, som säger sig vara de som verkligen vill se vart pengarna inom den offentliga sektorn tar vägen och hur de används, kan säga: Vi bryr oss inte om hur pengarna används, och vi vill inte titta på ersättningssystemet. Vi betalar bara från samhällets sida ut medel till en verksamhet utan att bry oss om vad den innehåller för någonting, om den stämmer med de regler som skall finnas för den här verksamheten eller inte. Det bryr sig moderaterna 61 alltså inte om ett dugg i detta sammanhang. Det förvånar mig mycket.
Fru talman! Det visade sig alltså inte finnas särskilt mycket substans bakom Kjell Nilssons angrepp på de borgerliga regeringarna. Det enda som han kunde ta upp var ett besparingsförslag som hade förts fram men aldrig förverkligats. Kjell Nilsson hade precis så litet på fötterna som jag anade. Jag skulle kunna räkna upp mängder med besparingsförslag som har cirkulerat som uppslag från den socialdemokratiska regeringen och dess regeringskansli — och en del som t.o.m. har nått fram hit till riksdagen och som den socialdemokratiska regeringen har tagit tillbaka. Om man skall ta planer på förslag till intäkt för påståenden om nedrustning, då har man gjort en mycket vid definition av det ordet. Det var alltså en anka, Kjell Nilsson, att det skulle ha förekommit nedrustning på företagshälsovårdsområdet och arbetarskyddsområdet under de borgerliga regeringsåren. Det vore kanske klädsamt om Kjell Nilsson ville bekräfta det och ta tillbaka vad som sades inledningsvis. I sakfrågan, fru talman, är regeringen, Kjell Nilsson och jag kanske rätt överens om att denna möjlighet att inskrida med lagens hjälp mot arbetsgivare som inte tillhandahåller företagshälsovård skall vara mycket restriktiv. Men vad jag påpekat är att statsrådets uttalande kan läsas på ett sätt och lagtexten på ett annat. Jag har bett att man skall se till att en läsart blir tillämplig. Nu kommer vi också i framtiden att få leva med litet av oklarhet på den här punkten. Jag misstänker att lagen kommer att användas för fler inskridanden än vad som egentligen är förenligt med frivilliglinjen, och det tycker jag är beklagligt.
Fru talman! Kjell Nilsson tog åter upp vår oro för att sjukvården framöver skulle utgöra en minskad andel inom företagshälsovården. Jag säger än en gång att det ute på fältet finns människor som hyser oro över att det skall bli på det sättet, genom den delvis nya ordning som nu kommer till stånd. Vi har funnit att företagshälsovården fungerar bra, och vi är övertygade om att den gör det därför att systemet har byggts upp i förtroendefullt samarbete mellan berörda parter. Vi tror därför också att den utbyggnad som kommer att ske skall genomföras i samma anda och bli positiv för företagshälsovården, för de anställda, för företagen och för oss som land. Jag vill också säga till Kjell Nilsson att påståendet att vi skulle vara slarviga när det gäller att ge pengar till denna verksamhet faller på sin egen orimlighet. Genom att vi nu till stora delar har byggt upp en bra företagshälsovård med ett lagom inslag av sjukvård sparar vi pengar åt landet. Om vi däremot skulle kraftigt minska den delen — vilket det finns en oro för — skulle vi tvingas bygga ut primärsjukvården, landstingssjukvården, ytterligare. Det skulle dels bli väsentligt dyrare, dels — vad värre är — bli sämre för dem som det här gäller, dvs. de anställda i våra företag.
Fru talman! Kjell Nilsson är socialdemokraten i socialutskottet som är Onsdagen den mittenmannen — han står mitt emellan Svenska arbetsgivareföreningen och 20 mars 1985 LO när det gäller frågan om obligatorisk företagshälsovård. Det är naturligt vis en beklaglig förskjutning som har skett, när socialdemokratiska riksdags Företagshälsovård män — och även den bocialdemokratiska regeringen — nu befinner sig till höger och arbetsanpassom arbetarrörelsens stora organisation. ning Jag vill påpeka att vpk anser att en företagsläkare eller annan anställd på t.ex. en företagshälsovårdscentral bör ha sin anställningstrygghet i landstinget. Jag vill noga framhålla att verksamheten skall skötas från arbetsplatsen, men anställningen skall inte stå i ett beroendeförhållande till en speciell arbetsgivare. I vpk ser vi detta som mycket viktigt. De som reserverade sig i utredningen om företagshälsovården var bl.a. LO och, om jag inte minns helt fel, arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör. Det förslag som de lade fram har vpk också i dag lagt fram. Det är ett ytterlighetsinlägg, enligt Kjell Nilsson. Jag vill fråga Kjell Nilsson: Vad var det som var så efterlängtat i detta läge? Var det att inte införa en obligatorisk företagshälsovård? Var det att många små arbetsplatser, som kanske har den sämsta arbetsmiljön, inte skall ha rätt till obligatorisk företagshälsovård? Jag är dessutom orolig för att regeringen och socialdemokratin ibland gärna driver åt samma håll som moderaterna. När det nu görs attacker för att företagshälsovården skall omfatta mera sjukvård kan man börja ana i vilken riktning hela denna debatt kanske kommer att gå om några år. Det handlar om, herr Eriksson, att arbetslivet skapar de stora kostnaderna för sjukdom och ohälsa. Om inte företagshälsovården med dess resurser kan ingripa och eliminera just orsakerna till ohälsan uppstår det stora kostnader. Men den som vill försvara kapitalet och vill ha produktion, där människor offras för vinsten, satsar på mera sjukvård i stället för på förebyggande insatser inom företagshälsovården. Detta är helt klart och logiskt.
Fru talman! Ingemar Eliasson sade att jag hade dåligt på fötterna när jag påstod att det inte hände någonting på det här området under de borgerliga åren. Jag hävdar att det var så. Jag hävdar fortfarande att vi tack vare en mycket massiv kritik av de besparingsförslagen har kvar en företagshälsovård ilandet. Stödet till företagshälsovården skulle enligt mycket långt framskridna planer avskaffas helt. Jag finner att en sådan inriktning helt avviker från det som nu gäller vid behandlingen av stödet till företagshälsovården. Nu är agerandet positivt och nu är det till stöd för dem som arbetar ute i många gånger dåliga arbetsmiljöer; det var det inte då. Det framgår också av det Ingemar Eliasson säger efteråt, vilket jag inte trodde att han skulle göra någon större affär av, att han är rädd att det blir för många inskridanden gentemot företag som har dålig arbetsmiljö när man vill lagstifta in en företagshälsovård. säger: Här behöver vi ha företagshälsovård, där arbetarskyddsstyrelsen säger: Här behövs det företagshälsovård för att trygga hälsan, och där regeringen till slut säger: Här behövs företagshälsovård för att trygga hälsan och säkerheten för de anställda, där säger Eliasson: Detta är att missbruka de regler som finns. Jag förstår inte det resonemanget. Det tyder på att det råder större skillnad mellan oss än jag trodde när det gäller denna del av lagstiftningen. Sedan säger Ingvar Eriksson att jag har sagt att moderaterna är slarviga när det gäller att ge pengar. Jag har inte sagt det. Jag säger att det är förvånansvärt att moderaterna här i kammaren hävdar att man med allmänna medel skall stödja en verksamhet vars inriktning man inte bryr sig ett dugg om, ej heller vad som sker för de pengar som man av allmänna medel lämnar till verksamheten. Det förvånar mig. Där känner man inte igen moderaterna riktigt. Vi har inte sagt att sjukvården skall bort, men vi menar att den skall anknyta till den verksamhet i övrigt som sker inom företagshälsovården. Den skall vara ett komplement för att åstadkomma en god arbetsmiljö i företagen. Det finns många skäl till att vi skall ha en del sjukvård kvar. Det är väl ganska ointressant, Lars-Ove Hagberg, vad jag har längtat efter i det här fallet. Jag tycker att detta är en bra proposition. Vi flyttar fram våra positioner rejält. Framför allt på olika centraler inom företagshälsovården är man mycket nöjd med den här propositionen. Detsamma gäller inom arbetarleden, där man är mycket nöjd med det förslag som nu kommer. Här finns möjligheter genom de nya ersättningsreglerna att till företagshälsovården knyta framför allt de mindre företagen. Jag förstår att Lars-Ove Hagberg, som står alldeles ensam med sina förslag, är besviken. Han försöker haka på litet grand någonstans där LO sagt något och när någon annan sagt något någon annanstans men vågar inte ha en egen uppfattning. Jag förstår att han är ledsen, så ensam som han är i alla de här sammanhangen.
Fru talman! Kjell Nilsson säger nu att vi inte bryr oss ett dugg om vad pengarna används till. Det blir ju ännu värre. Jo, visst gör vi det. Men vi ser som en garanti för att pengarna används riktigt att de som är berörda, de arbetande och arbetsgivarna, har ställt upp gemensamt bakom denna uppbyggnad. Vi har förtroende för parterna i det här sammanhanget. Jag tycker att Kjell Nilsson skulle vara glad för detta i stället för att kritisera oss för att vi vill slå vakt om andelen sjukvård inom företagshälsovården. Vi tror nämligen att man genom att ha en viss sjukvård har en förebyggande kontakt — den som kommer känner igen personalen och personalen känner igen den anställde. Man kan ganska snabbt se när någonting gått snett och när någon är dålig på något sätt. Jag tror att just detta förtroende mellan den anställde och företagshälsans personal är väldigt viktigt. Och jag tror att det bästa sättet att använda de pengar vi satsar är att bibehålla den andel sjukvård som vi har i dag.
Fru talman! När det gäller obligatorisk företagshälsovård handlar diskussionen om att antingen instifta en rätt till obligatorisk företagshälsovård— och då har naturligtvis myndigheterna skyldighet att se till att det följs upp — eller att träffa avtal. Den väg som har valts i propositionen är att man skall gå på befintliga avtal, och när myndigheterna ser att miljön är alltför urusel på någon arbetsplats, där det inte finns företagshälsovård, kan de föranstalta om sådan. Det är alltså skillnaden. Man kan då fråga sig: Finns det någon arbetsplats som inte behöver företagshälsovård? Mitt svar är att alla arbetsplatser behöver det. För mig är det absolut obegripligt att man inte kan välja den förstnämnda ståndpunkten — med en obligatorisk företagshälsovård. Något annat måste finnas bakom detta. Vilka krafter är det som stoppar? Jo, det är framför allt moderaterna, som vill driva det hela åt annat håll. En företagshälsovård, rätt utnyttjad av en kampglad fackförening som vill slå vakt om en bra arbetsmiljö, hotar naturligtvis kapitalet. Det finns ju många arbetsplatser i dag som är farliga. Vi i vpk hakar inte alls på utredningens förslag. Vi har i många år här i riksdagen krävt en obligatorisk företagshälsovård liksom i en reservation i utredningen. Vi står alltså inte ensamma. Vi hakar inte på vem som helst. Kjell Nilsson anser att jag är besviken, ensam och ledsen. Men Kjell Nilsson är väl desto nöjdare med detta förslag. Han har kapitalet med sig, och han ser mycket glad ut över förslaget.
Fru talman! Ja, Lars-Ove Hagberg, jag är mycket nöjd med förslaget. Det är ett bra förslag som är utarbetat av arbetsmarknadsministern. Där står också, att man långsiktigt får återkomma till frågan. I början på 1990-talet skall vi se efter vad dagens beslut har gett för resultat. Även om vi i dag skulle besluta om ett obligatorium, kan vi inte genomföra obligatorisk företagshälsovård över en natt. Men vi får återkomma om det här beslutet inte blir tillräckligt. Och arbetsmarknadsministern ställer sig inte avvisande till tanken på att i så fall föreslå en lagstiftning — så står det. Men det är väl rimligt att man nu, under uppbyggnadsskedet, prioriterar de sämsta miljöerna. Det trodde jag att också Lars-Ove Hagberg tyckte. Sedan ger jag Lars-Ove Hagberg rätt i att ni under många år har hävdat här i kammaren att vi skall ha en lagstiftning på det här området. Vi förutsätter, Ingvar Eriksson, att man är ersättningsberättigad om man följer de avtal som finns. Men det finns arbetsplatser som inte har avtal. Det är där jag menar att ni är litet lättsinniga. Ni säger: Vi bryr oss inte om vad det är för inriktning på verksamheten. Vi betalar gentilt med statliga medel. — Där tycker vi att ni har fel. Vi anser att det är rimligt att kontrollera vad pengarna används till.

Fru talman! Med tanke på att vi torde ligga något efter tidsschemat och att över huvud taget en viss självdisciplin kan vara påkallad i talarstolen skall jag försöka att fatta mig relativt kort. Utbildningsutskottets betänkande 13 avser vissa anslag till skolöverstyrelsen. Enligt vårt förmenande innehåller detta betänkande rätt många typexempel på onödiga anslag — onödiga särskilt i en pressad ekonomi som den vi för närvarande upplever. Detta återspeglas också i våra reservationer. Det finns en borgerlig reservation som säger nej till 1 milj.kr. till löntagarorganisationerna för rekrytering och utbildning av handledare. Vi moderater säger också nej till särskilda medel för information om Lgr 80; det är speciellt tidskriften Läroplansdebatt som avses i sammanhanget. Vi finner också exempel på onödiga och byråkratiska organ, som med fördel kan slopas eller bantas. Från den utgångspunkten säger vi nej till de regionala planeringsråden. Försöksverksamheten har upphört vid årsskiftet 1984-1985. Det finns anledning att utvärdera den innan man eventuellt ger några nya pengar. Som ett onödigt, byråkratiskt organ torde man också kunna beteckna statens institut för läromedelsinformation. Riksdagen beslöt vid riksmötet 1981/82 att SIL skulle avvecklas. Detta beslut revs senare upp av riksdagen, när majoritetsförhållandena hade ändrats. Vi vidhåller vår tidigare uppfattning att statens institut för läromedelsinformation bör avvecklas snarast. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd har inte gett avsett resultat. Alltså bör också detta utvecklingsstöd avvecklas. Här kan 11 milj.kr. sparas. 3 milj.kr. kan gå tillbaka till det anslag som gäller forskning och centralt utvecklingsarbete. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 5, 9, 10, 11 och 12, dvs. alla reservationer där moderata företrädare återfinns.

Fru talman! Riksdagen har tidigare under riksmötet fattat beslut om en ny organisation när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Detta har inneburit att den avdelning inom skolöverstyrelsen som sysslat med dessa frågor har fått förändrade arbetsuppgifter, och den kommer förmodligen så småningom att övergå till den nya organisationen. Mot denna bakgrund har man i budgetpropositionen gjort en viss omfördelning när det gäller arbetsuppgifter inom skolöverstyrelsen, och det är i den frågan vi har en mot propositionen avvikande mening. Man har sagt att ansvaret för påbyggnadsutbildningen skall flyttas från gymnasieavdelningen till avdelningen för vuxenutbildning. Vi tycker att det är ett steg i fel riktning. Påbyggnadsutbildningen och gymnasieutbildningen bör hållas samman därför att de ligger så nära varandra. Utvecklingen går ju också alltmera mot samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inte minst i fråga om försöksoch utvecklingsverksamheten inom gymnasieskolan är ju detta en strävan. Vi tycker därför att det steg man nu tar med denna förändring inte ligger i linje med vad vi gör på andra områden. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2. I reservation 3, som gäller bidrag med 1 miljon till löntagarorganisationerna för utbildning och rekrytering av handledare, har vi gjort en omprioritering, som man alltid måste göra i ekonomiskt kärva tider. Vi vill alltså använda den miljonen till ett anslag för fortbildning. Vi tycker att det är ett mycket angeläget område. Eftersom det inte är möjligt att få några nya pengar, har vi gjort denna omfördelning. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3. Fru talman! Till sist några ord om det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Där tas upp statens institut för läromedelsinformation. Vi har vid föregående riksmöte motionerat om att dessa uppgifter borde ligga på skolöverstyrelsen. Vi har inte ändrat oss där, men vi säger att det inte är möjligt nu när vi har så pass kort tid fram till budgetårsskiftet att genomföra denna förändring. Det skall ju till nya överväganden, och vi har också en arbetsrättslagstiftning att ta hänsyn till. Man kan alltså inte göra denna omfördelning utan att ha ett underlag för densamma.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

Fru talman! Jag har att ta upp vänsterpartiet kommunisternas reservationer till utbildningsutskottets betänkande 13. Jag vill börja med reservation 7, vilken utgår från våra krav om en utvärdering av utvecklingen i grundskolan. Vi vill också att en grupp tillsätts med representanter för samtliga riksdags partier med uppgift att följa upp denna utveckling. I samband med införandet av Lgr 80 föreslog vpk att en parlamentarisk grupp med representanter för samtliga riksdagspartier borde tillsättas för att följa införandet av den nya läroplanen. Riksdagen biföll den gången yrkandet, och vi hade en parlamentarisk skoldelegation en tid men inte längre än till 1982, då den upplöstes av den dåvarande skolministern. Sedan dess har vpk motionsvägen drivit kravet på att på nytt få en parlamentariskt sammansatt grupp. Huvudmotivet för detta krav är nu liksom tidigare att stärka riksdagens inflytande över skolutvecklingen och att öka den parlamentariska insynen. Att utvecklingen av grundskolan under de år som gått efter riksdagsbeslutet förstärkt behovet av en fortlöpande parlamentarisk insyn och kontroll framkommer på flera sätt i årets budgetproposition. Bl.

Det är dessutom områden där olika politiska uppfattningar kommit till uttryck. Enligt vår mening hade ett beredningsarbete som i stället bedrivits med riksdagens direkta insyn inneburit en klar förstärkning av det demokratiska inflytandet på skolans utveckling. Vår reservation 8 bygger på motion 1903 av två socialdemokratiska ledamöter, där kravet förs fram om att skyndsamt utreda formerna för att inom skolans ram tillsätta en stödorganisation för medicinskt handikappade barn. Medicinskt handikappade barn kan t.ex. vara barn med allergiska problem, barn med magoch tarmsjukdomar eller barn som har diabetes eller epilepsi. Vi delar här motionärernas uppfattning att man genom en sådan här stödorganisation kunde uppnå bättre kunskaper och att man utifrån en sådan stödorganisation också kunde göra större insatser från skolans sida kring de olika problem som kan vara förknippade med dessa barns skolgång. Reservationerna 13 och 14 berör handikappade elevers möjlighet till skolgång. De flesta är väl i dag överens om att en människas handikapp i de allra flesta fall avgörs av tillgängligheten till den miljö som omger henne. För handikappade elever i skolan utgörs den här miljön av bl.a. skollokaler, läromedel och lärarnas undervisnin” Tillgängligheten till dessa miljöer är avgörande för inhämtandet av kunskapsstoffet för eleven.

Det riksdagsbeslut som fattats om tekniska hjälpmedel är av särskilt stor betydelse för RPH-RH:s verksamhet. Landstingen åläggs där att sörja för att eleverna får sådana hjälpmedel utan kostnad för skolhuvudmannen. När det gäller läromedel sägs det att ansvaret för att de handikappade eleverna får tillgång till sådana åvilar RPH. RPH skall samverka med regionala konsulenter, regioninstitutioner och de fem planeringsberedningarna. RPH skall också sköta fortbildningen av lärarna. RPH-RH har förutom riksdagsbeslutet att ta hänsyn till tre krav som ställs på deras verksamhet: — att göra nya insatser för elever som har grava talkommunikationssvårigheter, — att räkna in elever med MBD i primärmålgruppen, och — att framställa läromedel som kan användas i datorstödd undervisning. Målgrupperna för RPH har en stor spännvidd när det gäller grad, art och komplexitet i handikapp och begåvning, vilket i sin tur innebär att behovet av läromedel är mycket mångskiftande. Till detta kan läggas att det finns ett stort behov av anpassade läromedel, även bland elever som inte inräknas i RPH:s primära målgrupper. Viktigt är också att RPH har tillräckliga resurser för att följa upp utvecklingen på det datatekniska området. Annars är risken stor att handikappade blir helt överkörda i den utvecklingen, något som vore oerhört olyckligt, eftersom datatekniken kan vara till stor nytta för just de handikappade i hjälpmedelssammanhang och för anpassning av läromedel. RPH-HÖR har under några år på försök fungerat som lager och distributionscentral för RPH och har haft hand om distribution och lagerhållning åt alla handikappgrupper, även — där resurserna så tillåtit — åt sekundära målgrupper. Genom nedskärningar i budgeten sätts nu stopp för en utbyggnad av tjänsterna — för detta skulle det krävas större lokaler. Att RPH, som tidigare var tänkt, successivt skulle byggas ut omöjliggörs nu genom att de medel man i budgetpropositionen tilldelats kommer att räcka enbart till att hålla uppe nuvarande organisation. Redan nu är dessutom väntetiden lång för beställning av anpassade läromedel. Skolan gör ofta sina litteraturförteckningar ganska sent, vilket innebär att dessa elever alltför ofta får sina läromedel först när övriga i klassen redan passerat dem i sin undervisning. När det till sist gäller möjligheterna att använda datatekniken för anpassning och utveckling av hjälpmedel och läromedel finns medel delvis anvisade i budgetpropositionen under anslaget Stöd för produktion av läromedel. Men man måste beakta att särskilda problem finns i de här sammanhangen, nämligen att göra datatekniken tillgänglig som hjälpmedel. Vad som krävs är att hitta vägar för kommunikation mellan datorn, hjälpmedlet, och den som skall använda sig av det. Medel måste enligt vår mening avsättas för det ändamålet. Vpk har utifrån dessa insikter föreslagit 1 miljon utöver regeringens förslag till stöd för produktion av läromedel och 2,5 miljoner utöver regeringens förslag till Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 7,8, 13 och 14 i utskottsbetänkandet.

Fru talman! I propositionen uppräknas anslaget till Hem och Skola men också till andra organisationer som finns i skolan med 158 000. Det är en 13-procentig uppräkning i förhållande till det anslag som för närvarande utgår. Folkpartiet vill ge ytterligare 62 000 i anslag och rikta det beloppet till just Hem och Skola. Vi har inte de pengarna, utan vi får notera det intresse som folkpartiet visat i dessa avseenden. Jag yrkar alltså avslag på reservation 1. SÖ har sagt i ett förslag till organisationsindelning av verket, att eftersom AMU-utbildningen försvinner från SÖ vill man i stället överföra påbyggnadsutbildningen inom gymnasieskolan till avdelningen för vuxenutbildning. Detta har centerpartiet inte tyckt vara godtagbart. Utskottsmajoriteten konstaterar att regeringen har fått anmälan om förslaget, som tillstyrks av föredraganden, och att regeringen vill att riksdagen skall ge sitt godkännande. Vi förutsätter att avdelningarna för vuxenutbildning och gymnasieutbildning har sådana kontakter med varandra att arbetet kan löpa friktionsfritt. 1 milj.kr. föreslår föredragande statsrådet att SÖ skall få för att få löntagarorganisationernas medverkan i handledarrekryteringen. Alla de borgerliga partierna föreslår avslag på denna punkt. Vi inom majoriteten tycker att det är mycket värdefullt att få löntagarnas organisationer med i rekryteringen av handledare för uppföljningsansvaret. Vi yrkar därför bifall till förslaget att ge detta anslag. Moderaterna går ett steg längre. De tycker inte att några anslag till löntagarorganisationer skall utgå över huvud taget. Moderaterna vill alltså att handledningen i skolorna skall ske ändå, utan att det kostar någonting. Vidare vill moderaterna inte att det skall ges någon information om läroplaner för grundskolan, och de vill inte heller att vi anvisar ett anslag till minoritetsoch invandrarverksamhet. Det är ett anslag som vi föreslår i organisatorisk ordning skall gå till SIL, statens institut för läromedelsinformation. Vi tycker att det är värdefullt att det sker en rekrytering av handledare från löntagarorganisationerna för uppföljningsansvaret. Vi tycker att det är viktigt att vi följer upp informationen om den läroplan som gäller för grundskolan, liksom att minoritetsoch invandrarverksamheten får sitt anslag och får det via SIL. Därför avstyrker vi de reservationer som finns på dessa punkter. Moderaterna vill inte ställa upp på så värst mycket inom skolans område. De föreslår också att de regionala planeringsråden skall slopas. Den verksamheten har varit i gång ett tag och också blivit föremål för utvärdering av SÖ, som överlämnat en rapport till regeringen. Rapporten bereds nu i regeringskansliet. Utskottsmajoriteten tycker att man också för kommande år skall anslå medel till dessa planeringsråd. Sedan får vi se i samband med nästa års budget vad utvärderingen har resulterat i och vilken slutgiltig organisation de regionala planeringsråden skall ha. Länsskolnämnderna har medel för utvecklingsstöd i skolan. Anslagen går till länsskolnämnderna för att dessa skall kunna få utvärderingen förlagd så nära verksamheten i skolan som möjligt. I år uttalar statsrådet att utvecklingsstödet också för framtiden bör inriktas mot gymnasieskolan. Anslagen är till hjälp för kommuner som t.ex. har långt till en högskola eller i övrigt har begränsade resurser. SÖ förordar också en mera långsiktig uppläggning av verksamheten. Detta biträder vi och föreslår att moderatreservationen avvisas. En parlamentarisk skoldelegation vill vpk ha för att bl.a. följa upp den nya läroplanen för grundskolan. Under ett flertal riksmöten har denna fråga varit uppe till diskussion. Men också då har förslaget varit att vi skulle få tillbaka denna parlamentariska grupp för att granska olika företeelser i vår skola. Utskottsmajoriteten anser att när denna skoldelegation nu en gång har slopats är det myndigheten, SÖ, och regeringen som skall ha ansvaret för att övergripande följa vad som händer i vår skola, ta initiativ och lägga upp förslag. Det är här i riksdagen som vi skall diskutera sådant. Vi har ju rika möjligheter att påverka olika inslag i skolan. Det tas många initiativ, av såväl SÖ som regeringen, som vi får tillfälle att diskutera här i kammaren. Denna ordning tycker vi är bra och avstyrker alltså förslaget om skoldelegation även nu. Vpk vill också att frågan om särskild utredning om elever med medicinska handikapp skall påskyndas. I föregående års budgetproposition meddelade föredragande statsrådet att SÖ fått i uppdrag att tillsammans med socialstyrelsen utarbeta informationsmaterial. Skolorna skulle få en redogörelse för de kunskaper som finns om funktionshinder men också uppslag till insatser som kunde underlätta elevernas skolgång. Nu har SÖ tagit fram ett sådant material, som skall komma ut till skolorna. Vidare finns medel att tillgå för att anlita utomstående för samråd och delgivande av kunskaper. Det görs således en del för närvarande, och vi kan avvakta verkan av dessa insatser. På handikappområdet satsas medel för att få fram läromedel som kan underlätta undervisningen för olika handikappgrupper. Statsrådet meddelar också att särskilda medel under en treårsperiod skall utgå, riktade till datautveckling. SIL får anvisning att rikta resurserna speciellt till handikappade grupper. Visst är det viktigt att vi också har med de handikappade eleverna i de nya undervisningsinslag som tas i anspråk på skolans område för att bibringa eleverna en så fullödig och modern utbildning som möjligt! Under senare år har rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel tillförts ökade resurser. Föredragande statsrådet föreslår inga ökade medel för denna verksamhet för kommande budgetår. Däremot vill regeringen att statskontoret skall göra en granskning av rikscentralernas verksamhet. I avvaktan på denna granskning förordar också utskottsmajoriteten bifall till det föreliggande förslaget och föreslår således att vpk-reservationen lämnas utan åtgärd. Med det sagda föreslår jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Som jag inledningsvis sade är väl detta i och för sig inte några särskilt upphetsande frågor. Detta är exempel på anslag som inte till varje pris behövs. Det är också exempel på hur man i onödan vidmakthåller byråkratiska organ. Det här lilla betänkandet blir ett typexempel på stelbenthet när det gäller att få ner statliga utgifter och över huvud taget rensa upp. Här har vi ett antal anslagsposter, vi har pressad ekonomi, och vad gör man? Jo, man ökar på successivt, lägger på än det ena, än det andra, i stället för att på allvar överväga om de här utgifterna verkligen är nödvändiga. Är det verkligen så att vi i det här landet inte kan klara oss utan det extra anslag för information om Lgr 80 som det är fråga om här? Kan vi verkligen inte klara oss utan dessa regionala planeringsråd, som inte ens har utvärderats ännu? Är alla dessa anslagsposter verkligen så viktiga att vi för den skull måste låna pengar utomlands till dem? Är de så viktiga att vi måste ta upp lån, att sedan betalas tillbaka med god ränta av våra barn och barnbarn?
Herr talman! Det finns ingen anledning att ha någon lång debatt om de här frågorna. En del av dem som vi tagit upp får vi tillfälle att komma tillbaka till i andra sammanhang. Låt mig bara säga att jag är litet förvånad över att Helge Hagberg så kategoriskt säger att den här omfördelningen inom avdelningen inom SÖ ligger helt i linje med de tankegångar som finns. Jag förstår inte riktigt att Helge Hagberg inte har klart för sig — vilket jag trodde han hade — att just påbyggnadsutbildningen och övriga utbildningar inom gymnasieskolan ligger mycket nära varandra och att det är mycket viktigt att de hålls samman inom samma avdelning. Vi är alltid — det vet Helge Hagberg mycket väl — tvungna att göra prioriteringar mellan olika områden som vi anser vara angelägna. Vi har ansett — vi kommer tillbaka till det vid ett senare tillfälle — att just fortoch vidareutbildningen för lärare är ett så angeläget område att vi har funnit det nödvändigt att förstärka den delen av anslaget. Det har vi gjort genom en omfördelning, som jag redan sade i mitt förra inlägg.

Herr talman! Birger Hagård undrar om det är så viktigt att vi har de onödiga och byråkratiska anordningarna att vi tvingas låna pengar i utlandet för att alltfort ha dem i verksamhet. Jag vet inte om vi direkt lånar pengarna utomlands. Vi har ju faktiskt, efter att under några år ha levt på lån, börjat betala för oss själva här i landet. Det är riktigt att vi tar de reformer som vi genomför i vår skola på allvar. Vi ser dessutom till att följa upp de olika insatserna och få dem utvärderade. Ofta tar vi fram dessa frågor och diskuterar dem också här i riksdagen, vilket det är viktigt att vi gör. Vi tycker att det är angeläget att såväl verksamheten med planeringsråd som utvärderingen av grundskolereformen, som ännu är ganska ny och som vi hittills inte har fått någon ordentlig utvärdering av, får fortgå. Vi menar också att det är viktigt att vi ökar anslaget till löntagarorganisationerna med 1 miljon, så att de när det gäller uppföljningsansvaret kan vara med i rekryteringen av handledare. Vi borde i detta sammanhang tänka också på de äldre ungdomsgrupperna, som vi har utplacerade i arbetslivet på ungdomsplatser. Jag har samtalat med dessa grupper, och deras reaktion är att de har för litet kontakt med det gängse arbetslivet. De får jobba och ha en arbetsroll, men de får inte diskutera med ansvariga, t.ex. fackliga företrädare. Jag tycker att vi skall undersöka om det inte går att utveckla verksamheten, så att de fackliga organisationerna blir medagerande också på den punkten.

Herr talman! Även när det gäller utbildningsutskottets betänkande 14, som avser anslag till universitetsoch högskoleämbetet, skall jag försöka fatta mig kort. Det är framför allt två frågor som jag vill ta upp och något beröra. Den ena gäller avvecklingen av regionstyrelserna, och den andra gäller internationaliseringsarbetet. Frågan om regionstyrelserna har debatterats ingående vid många olika tillfällen. Det är möjligt att vi får en debatt i dag, annars är jag övertygad om att det blir många debatter senare i detta ämne. Regionstyrelserna kom till i samband med den s.k. högskolereformen 1977. Regionstyrelserna är onödiga byråkratiska organ. Själv har jag i ett antal år tillhört en regionstyrelse. Jag måste säga att det inte finns några uppgifter som inte skulle kunna utföras lika bra och kanske bättre av andra organ. Här finns det möjlighet att spara ett tiotal miljoner, pengar som så väl behövs på andra områden inom den högre utbildningen. Till detta betänkande har en reservation fogats från moderater och folkpartister i utskottet — reservation 1, och till den ber jag att få yrka bifall. Såväl moderata samlingspartiet som centerpartiet har motionsvägen aktualiserat åtgärder för en ökad internationalisering av den högre utbildningen. Det gäller framför allt att göra det möjligt för våra studenter att tillgodoräkna sig studieresultat som de har uppnått vid utländska universitet, då inte minst språkstudier. Det är värdefullt över huvud taget för våra studerande att vistas vid utländska universitet, att skaffa sig erfarenheter och att kunna träna språk. Det vidgar perspektivet för de studerande, och det ökar användbarheten på olika områden när vederbörande återvänder till hemlandet. För språkstudierna är detta självklart. Egentligen borde det vara obligatoriskt för t.ex. blivande språklärare att de tillbringat åtminstone ett år utomlands. Nu vet jag att detta av statsfinansiella och andra skäl är svårt att genomföra i dagsläget, men det är någonting som borde stå högt på önskelistan. Utskottet skriver att det redan i dag finns former för tillgodoräknande av studieresultat utomlands. Det är riktigt, vi har alltså våra linjenämnder. Det finns möjlighet för studierektorer och andra att gå in i de här sammanhangen, men det är inte till fyllest. Vad vi saknar är ett auktoritativt uttalande från riksdagens sida, vilket verkligen sätter eftertryck bakom de här vackra orden från utskottsmajoriteten i vad gäller angelägenheten av internationalisering av den högre utbildningen och forskningen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. ett par yrkanden i centerns kommittémotion om högskolefrågor. Bl. a. tas det upp ett yrkande från vår sida om att man skall genomföra en besparing på 6,5 milj.kr. på anslaget Vissa tandvårdskostnader. Detta utgör då en del av vårt totala förslag beträffande omfördelning av resurser till enligt vår mening mera angelägna ändamål. Jag yrkar bifall till reservation 2 där denna fråga behandlas. Det principiellt intressanta tas upp i reservation 3, som gäller högskolans internationalisering. Birger Hagård har ju utvecklat det hela ganska vältaligt, varför jag inte behöver tillägga särskilt mycket. Jag tycker ändå att det borde vara ganska självklart att man vid studier i ett ffrämmande språk skall kunna tillgodoräkna sig studier i landet i fråga som en merit. Det måste vara mycket angeläget att uppmuntra sådana studier. Nu finns det möjligheter, men det ankommer på den enskilda linjenämnden om studierna får tillgodoräknas som merit eller ej. Då blir det självfallet ett stort risktagande för den enskilde studenten. Risken finns ju alltid att man inte får tillgodoräkna sig dessa studier. Det är också viktigt att man får studiemedel vid den här typen av studier. Sverige blir mer och mer beroende av omvärlden, och därför är det mycket viktigt att vi har en väl fungerande språkundervisning i skolorna, så att språkkunskaperna allmänt blir goda. Därför måste vi också satsa på den som vill bli språklärare. Det är också viktigt med goda språkkunskaper när det gäller personer som arbetar inom bl.a. näringsliv och administration. Man borde därför inte minst på detta område satsa på internationalisering, vilket vi också har föreslagit. Jag yrkar bifall till reservation 3. Däremot vill jag absolut inte, herr talman, yrka bifall till reservation 1, där regionstyrelsernas ställning tas upp. Enligt centerns uppfattning är de små högskolorna en mycket viktig del av vårt högskoleväsende. De är effektiva när det gäller att nå ut med högskoleutbildning till ungdomar som annars av geografiska skäl inte har möjlighet till sådan utbildning. Det är av stor regionalpolitisk betydelse. Man har möjlighet att utnyttja lokala förutsättningar på ett sätt som berikar verksamheten. För att inte de små högskolorna skall komma i kläm mellan de stora jättarna, universiteten, spelar utan tvivel regionstyrelserna en mycket viktig roll. Det är viktigt att det är regionstyrelserna som får fördela olika typer av resurser, så att de små högskolorna inte blir alltför beroende av de stora universiteten. Därför yrkar jag avslag på Nr 101 reservation 1. Onsdagen den Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt 20 mars 1985
Herr talman! Från folkpartiets sida tycker vi att regionstyrelserna är onödiga byråkratiska organ, som så snart som möjligt skall avvecklas. Den regionala samordningen, som är viktig och nödvändig, kan universiteten och högskolorna själva med fördel klara av. Att det skall behövas en stor styrelse och ett antal tjänstemän för att t.ex. klara av regional planering i Stockholm och på Gotland är och förblir en egendomlig ordning. Decentralisera i stället, säger vi, genom att ge universitet och högskolor pengar snabbt och direkt genom att ta bort regionstyrelserna! Oppositionen mot regionstyrelserna växer också starkt i den besparingssituation som högskolan befinner sig i. Senast har Umeå universitets rektor sagt att han inte skulle sörja om regionstyrelserna försvann. Det sade han till stor förtret för regionkansliet i Umeå högskoleregion. Också på de mindre högskolorna blir uppfattningen vanligare att det är bättre att ta bort regionstyrelserna än att skära i budgeten. Vi skall ha klart för oss att de mindre och medelstora högskolorna nu har fungerat så länge att de själva har fått en sådan omfattning och en sådan kvalitet på verksamheten att de kan klara mycket som de hade svårt att klara tidigare. Långt in i socialdemokratins led växer också kritiken. Det framgår av betänkandet att statsrådet tänker återkomma till regeringen ”beträffande en utredning om den regionala utbildningsplaneringen”. Man frågar sig vad som menas med det. Tydligen fungerar det ändå inte särskilt bra med regionstyrelserna — inte heller om man lyssnar på socialdemokraterna.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

Herr talman! Till det betänkande som vi nu behandlar och som bl.a. rör anslag till centrala och regionala myndigheter för högskolan finns, som vi redan hört, tre reservationer fogade. Jag går därför direkt in på den första, som är en välkänd reservation och som berör regionstyrelserna. Nu som tidigare vill reservanterna ha ett principbeslut om en avveckling av regionstyrelserna — och nu fr.o.m. budgetåret 1985/86. Man vill också ge regeringen i uppdrag att lägga fram en avvecklingsplan. Utskottsmajoriteten anser att regionstyrelserna spelar en viktig roll när det gäller att utveckla former för samverkan mellan olika regionala organ med ansvar för utbildningen. Jag vill också understryka att statsrådet — vilket även Jörgen Ullenhag berörde här — ämnar återkomma till regeringen beträffande en utredning om den regionala utbildningsplaneringen. Jag anser att det 79 därmed för dagen inte finns någon anledning att göra annat än att avstyrka reservationskravet. När det gäller reservation 2, om besparingar på anslaget Vissa tandvårdskostnader, tog utskottet under förra riksmötet upp några av de problem som varit förknippade med anslaget. Bl. a. ligger prisstegringarna på dentalmaterial väsentligt högre än den prisomräkning som tillämpas vid anslagsberäkningen. Utskottsmajoriteten avstyrker, med hänvisning till kostnadsutvecklingen för de ändamål som bekostas under anslaget, motion 1324, yrkande 17, i denna del. I fråga om reservation 3, om högskolans internationalisering, understryker utskottsmajoriteten betydelsen av internationalisering av den högre utbildningen. Att språket fyller en viktig uppgift i internationaliseringssammanhang kan jag understryka. Det är också betydelsefullt som kontaktförmedlare, inte bara mellan människor inom ett och samma språkområde utan också mellan länder och kulturer med olika språk. Det är helt självklart. Det är så självklart, anser jag och utskottsmajoriteten, att språkkursverksamheten inte skulle behöva någon särskild reklam i fråga om internationaliseringen. I detta sammanhang blir språket också ett arbetsredskap. Det finns mycket positivt att säga om internationaliseringen, men det ankommer på linjenämnder, enskilda institutioner och lärare att bedöma vilka studier utomlands som bör tillgodoräknas. Det finns alltså redan i dag former för tillgodoräknande av studieresultat utomlands. Med detta yrkar jag avslag även på reservation nr 3.

Herr talman! Det vore intressant om Iris Mårtensson kunde förklara vad utskottsmajoriteten avser när man säger att man har erfarit att regeringen vill utreda frågan om regionstyrelsernas fortsatta verksamhet. Vill man utvidga verksamheten, eller är man inne på linjen att göra någonting åt denna byråkratiska utväxt? Vad är syftet med det hela? Varför vill man inte redan nu komma till skott? Det har funnits tendenser i denna riktning tidigare. När det gäller själva internationaliseringsproblematiken finns det anledning att ställa frågan: Om utskottets majoritet anser att — vilket är tacknämligt — internationaliseringen är så väsentlig, varför är man då inte beredd att göra ett tillkännagivande till regeringen? Detta gäller inte bara den tekniska frågan. Det är riktigt att linjenämnder, studierektorer och andra kan fatta beslut i ärendet, men det gäller också, som tidigare har framhållits av talare i denna debatt, att kunna sätta makt bakom orden och visa hur angelägen internationaliseringen är. Varför kan det inte göras ett sådant tillkännagivande?
Herr talman! Iris Mårtensson framhöll allt vackert som kunde sägas om språkutbildningen. Det är alldeles riktigt att det finns mycket vackert att säga om den. Det var emellertid inte vackra ord som vi efterlyste i vår motion, utan konkreta åtgärder som skulle göra det möjligt att förbättra språkutbild ningens kvalitet. Att underlätta för språkstuderande att studera i utlandet är en sådan konkret åtgärd. Vi anser att de regler som gäller i dag är otillräckliga. Vad som behövs är klarare riktlinjer, så att studenterna vet vad de skall hålla sig till, både när det gäller meritvärdering och när det gäller studiestöd. Det borde vara möjligt att på denna punkt komma fram till någorlunda likartade regler över hela landet. Som sagt var, herr talman, är vackra ord ingen tröst för våra språklärare — vad som behövs är konkret handling, öch det är där som utskottsmajoriteten har kommit till korta.
Herr talman! Jag fick inte något svar på den fråga som jag ställde i mitt förra inlägg om vad syftet med denna utredning om den regionala planeringen är. Jag tycker att Iris Mårtensson är skyldig kammaren ett svar i fråga om vilken färdriktningen är. Är det fråga om att förstärka regionstyrelserna ytterligare — vilket socialdemokraterna har föreslagit tidigare — eller är det fråga om att göra en omprövning? Kan rent av resultatet bli det att man kan tänka sig en avveckling av regionstyrelserna? Det här är intressanta frågor för alla dem som i dag arbetar inom högskolan och på universiteten. Vi hade för en tid sedan här i kammaren en debatt, varav en del ägnades åt regionstyrelserna. Då framträdde den ärade ledamoten av denna kammare Bo Södersten och tog för första gången bladet från munnen i högskolefrågor. Jag ställde frågan till honom vad han tyckte om regionstyrelserna. Såvitt jag vet avstod han i omröstningen när det gällde frågan om en förstärkning eller en försvagning av regionstyrelserna. Jag har ännu inte träffat någon aktiv forskare som är socialdemokrat och som försvarar regionstyrelserna, och det är nog så betecknande. Har Iris Mårtensson träffat någon aktiv socialdemokratisk forskare som försvarar regionstyrelserna? Jag vill påstå att de aktiva inom högskolan tycker att regionstyrelserna skall avvecklas — och den opinionen växer. Det är bättre att ta bort en onödig byråkrati och decentralisera än att skära ned inom viktiga verksamheter som handlar om undervisning och forskning.
Herr talman! Låt mig allra först yrka bifall till utskottets hemställan. När jag nu får frågan vad vi avser med en utredning, vill jag svara att syftet är att vi skall kunna belysa det positiva eller det negativa med en regionstyrelse. Man måste se på den verksamhet som har varit. När man nu vill avbyråkratisera genom att ta bort regionstyrelserna förvånar det mig litet, speciellt som man från folkpartiets sida åtminstone tidigare har förespråkat samrådsnämnder. Då vill jag fråga: Skall en avveckling ske för att regionstyrelserna skall kunna ersättas med något annat? Om det är meningen lär det inte heller ske helt kostnadsfritt. Något kansli måste väl också finnas för den organisationen. Är regionstyrelserna för er helt överflödiga i nuvarande verksamhet? Vi fick i förra veckan verksamhetsrapport för 1983/84 från Jörgen Ullenhags egen region, Uppsala högskoleregion. En liten titt i den rapporten ger vid handen vilken betydelse regionstyrelserna har för verksamheten. Jag uppmanar: Läs den, ta del av den! För med det betydelsefulla arbete som regionstyrelserna nu gör anser jag att man kan lugna sig och vänta på den aviserade utredningen om den regionala utbildningsplaneringen. Herr talman! Jag vill också ta upp litet av det jag berörde i mitt huvudanförande. Det finns redan i dag former för att man skall få tillgodoräkna sig studieresultat man tillägnat sig utomlands. Jag vill än en gång framhålla det. Men om vi gör en liten tillbakablick finner vi att den här frågan också togs upp i föregående budgetproposition. Där fick vi veta att UHÄ genom en arbetsgrupp har kartlagt antalet förfrågningar och ansökningar rörande värdering av utländsk högre utbildning. Det finns med andra ord verksamhet på gång både inom UHÄ och lokala enheter för att förbättra verksamheten rörande de här frågorna. Regeringen har gjort en insats, och vi bör nu vänta på resultatet.

Herr talman! Hörde jag rätt? Iris Mårtensson säger som svar på frågan om vad den här utredningen skall syssla med när det gäller regionstyrelserna och framtiden att den skulle belysa det positiva som varit. Skulle det vara någon sorts äreminne över regionstyrelserna i det förgångna? Visserligen kanske det blir svårt att skriva äreminnet, men man kan möjligen tänka sig att avsikten är att regionstyrelserna skall avvecklas och att det därför skulle få komma ett äreminne, så att någonting har hänt i den vägen. Jag skulle vilja ta upp ytterligare en fråga i sammanhanget. När det gäller internationaliseringsfrågan säger Iris Mårtensson att det görs så mycket. UHÄ jobbar med detta, regeringen har varit positiv, etc. Om vi är överens om internationaliseringens viktiga roll då det gäller den högre utbildningen finns det väl inga skäl i världen till att inte också riksdagen skulle komma med ett tillkännagivande som, som sagt var, ger eftertryck åt betydelsen av den här verksamheten och även får den att fungera över hela landet.
Herr talman! Ett rakt svar på Iris Mårtenssons fråga till mig är: Ja, regionstyrelserna är helt överflödiga. Jag har läst rapporter från regionstyrelsernas verksamhet i Umeå, Uppsala och på andra orter, och jag kan gärna intyga att det på kanslierna finns många duktiga tjänstemän som lägger ner ett mycket fint arbete. Det är inte det saken gäller. Min poäng är att man kan klara den regionala planeringen utan särskilda regionala kanslier och utan stora regionstyrelser som sammanträder och producerar massor av papper. Det vi har sagt är inte att man skall ersätta regionstyrelserna med någon ny byråkrati eller någon ny formell styrelse. Vi har sagt att man kan ha ett regionalt samråd och repliera på befintliga universitet och högskolor när det gäller servicen gentemot dem som jobbar med samrådet. Det är faktiskt bara Sverige som har svenska regionstyrelser. Jag har inte träffat någon aktiv lärare eller forskare någon annanstans som tycker att detta är något eftersträvansvärt. Det är bättre att man stärker de enskilda högskolorna och universiteten, decentraliserar planeringen och får ut pengarna snabbare till universitet och högskolor. Jag hade hoppats att det var det den översyn skulle gå ut på som regeringen nu skall ta initiativ till, men Iris Mårtenssons svar gjorde mig litet oroad, måste jag tyvärr säga. Sedan svarade inte Iris Mårtensson på min andra fråga: Har Iris Mårtensson träffat någon aktiv socialdemokratisk forskare som tycker att det är bra med regionstyrelserna? Vad heter han eller hon i så fall? I den här kammaren finns knappast någon, såvitt jag vet.
Herr talman! På den frågan kan jag svara direkt nej — men jag anser inte att detta är en fråga enbart för forskare. När en utredning nu tillsätts kan man ställa frågan: Varför utreds en sak? Jo, för att den skall belysas ur alla synvinklar, positivt och negativt. Vad som blir resultatet därav får utredningens betänkande visa.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 17 behandlas bl.a. en motion av Ulla Tillander. Till betänkandet är fogat ett särskilt yttrande från moderaterna, som i någon mån följer upp motionens tankegång, och jag vill gärna kommentera detta. Det särskilda yttrandet är nämligen befogat. När utskottet säger, att enligt skolöverstyrelsen har inte något behörigt barn utestängts från undervisning vid svensk utlandsskola på grund av föräldrarnas oförmåga att erlägga elevavgift, är det kanske riktigt att skolöverstyrelsen har lämnat de uppgifterna till utskottet — men uppgifterna är inte riktiga. Vid den svenska utlandsskolan i Nairobi har för några år sedan sex svenska behöriga barn utestängts från undervisningen på grund av att deras föräldrar inte kunde erlägga elevavgiften. Tre av barnen var barn till en svensk missionärsfamilj och tre till en svensk tandläkare. Missionärsbarnens behörighet var självklar, och när det gällde de tre tandläkarbarnen hade ett särskilt behörighetsutlåtande begärts och också erhållits av skolöverstyrelsen. Barnen gick från början i den svenska utlandsskolan. Så småningom bytte skolan styrelse, och skolan måste dessutom ha bättre lokaler, vilket tillsammans medförde att avgifterna nära tredubblades. De tre tandläkarbarnen kunde av ekonomiska skäl inte hållas kvar i skolan, utan familjen beslöt att de skulle undervisas per korrespondens. Efter många och långa kontakter med SÖ fick man bidrag till lärarkostnaden för korrespondensundervisningen — trots att det samtidigt i samma stad, Nairobi, fanns en svensk utlandsskola. Till denna parallella korrespondensskola anslöt sig därefter tre missionärsbarn, vilkas samfund inte betalade så höga skolkostnader som begärdes från utlandsskolan. Enligt vad jag vet finns det dessutom svenska barn i Madrid som inte kan betala elevavgifterna där heller. Men eftersom jag inte är absolut säker på deras behörighet, vill jag inte yttra mig om de enskilda fallen. Herr talman! Jag skall inte ställa några yrkanden, men jag vill understryka vad som framförs i det moderata särskilda yttrandet, nämligen att nuvarande regler måste ändras när den faktiska situationen är sådan att behöriga svenska barn av ekonomiska skäl måste avstå från att gå i befintlig svensk utlandsskola. Det finns alltid medel för att låta utländska barn gå i svenska skolor — och så skall det också vara — men varför negligeras så ofta som fallet är skolförhållandena för svenska barn, vilkas föräldrar arbetar utomlands? En majoritet av dessa föräldrar har anställningsförhållanden som medger att arbetsgivaren betalar skolkostnaderna för deras barn i svensk utlandsskola eller här hemma. Det finns emellertid en grupp som inte har samma förmåner och där skolkostnaderna ofta blir oöverstigliga. Motionen som låg till grund för utskottets behandling hade väckts av Ulla Tillander. Jag kan konstatera att hennes partikamrater inte har stött henne genom att vara med på det särskilda yttrandet — trots att det framgår att hon grundar sin motion på kännedom om verkliga förhållanden. Herr talman! Jag finner det anmärkningsvärt att utskottet av SÖ fått uppgiften, att man inte känner till fall av detta slag. SÖ har ju denna kunskap vidimerad genom korrespondensen mellan SÖ och här berörda föräldrar. Glädjande är dock att SÖ i det aktuella fallet agerat enligt motionens anda och ställt medel till förfogande för korrespondensundervisning för de barn som drabbats. Utbildningsutskottet borde emellertid ha haft en mer tillförlitlig information, och jag hoppas att Helge Hagberg vill kommentera detta.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 17 behandlas frågan om Tomtebodaskolan.

Jag undrar om jag hade fått uppsatsen godkänd eller om läraren betecknat det hela som missuppfattning av ämnet. Vad utskottet skriver är säkert formellt riktigt, men ändå tror jag att det lätt kan bli så, att man förbiser vad betänkandet behandlar. I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 begärde Tomtebodaskolan en resursförstärkning med ytterligare tre tjänster med förskolekompetens, nämligen två förstadielärartjänster och en förskollärartjänst med synpedagogutbildning. De här tjänsterna skulle finansieras genom omvandling av 3,5 vakanta vårdartjänster som frigjorts på grund av minskat elevboende på skoldelen. Omvandlingen skulle inte ha inneburit några ökade kostnader. SÖ ställde sig också bakom förslaget och förordade omvandlingen i sin anslagsframställning till departementet. Föredragande statsrådet har dock endast förordat indragning av de vakanta vårdartjänsterna och således ingen förstärkning på detta viktiga område. En gynnsam integrering av synskadade barn i förskola och skola förutsätter en utvecklad resurscenterverksamhet vid Tomtebodaskolan. Mot bakgrund av detta har vi alltså yrkat att medel skulle ställas till förfogande för Tomtebodaskolan, så att de här resurserna finns där. Det rör sig om 402 000 kr. Vi vet att anslaget totalt är på 180 milj.kr., och det gäller alltså en summa som gränsar till felräkningspengar. I sitt svar på motionen säger utskottets majoritet att på den grund som angetts i motionen finns det ingen anledning att erinra mot de principer som regeringen tillämpat vid överföringen av friställda resurser. Dessa principer måste ju då vila på en fast grund, och det vore intressant att få veta vilken bas som finns för principen i detta fall. På vilket sätt talar detta emot en ökad integrering av synskadade i förskolan? Herr talman! Jag vill yrka bifall till Nils Berndtsons reservation.

Herr talman! Ingrid Sundberg fann i sitt inlägg anledning att ta upp det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet och som avser en motion som behandlas i betänkandet. Motionen gäller sociala välfärdsanordningar, kan man säga, för elever som är behöriga att gå i den svenska skolan, om de hade varit i Sverige. Regler och bestämmelser över huvud taget för svenska skolors verksamhet i utlandet har utvecklats under lång tid. En utredning företogs i slutet av 1970-talet, och utredningsförslaget presenterades för riksdagen i form av en proposition. Riksdagen fastställde sedan de regler som skall gälla för statsbidrag och anordning av dessa skolor i utlandet. Motionen hade sin upprinnelse i att Ulla Tillander reagerade när hon fick veta att en elev av sociala skäl, men i övrigt behörig att gå i en skola i utlandet, inte kunde göra det. Avgiften var nämligen för hög.

I enskilda fall kan det säkert uppkomma problem. Ingrid Sundberg åberopade ett sådant fall i Nairobi, ett nytt fall som vi i utskottet inte har fått del av. Nu ordnade det sig så småningom, sade Ingrid Sundberg, och det gjorde det också i det fall som Ulla Tillander omnämnde. Därför hade utskottet ingen anledning att reagera. Jag tycker således inte att det skall införas några generella regler om sociala bidrag till verksamhet av detta slag. Men jag tycker också att man skall vara generös i det enskilda fallet. Jag vet också enligt uppgift från utbildningsdepartementet att man ibland får propåer om att det behövs särskilda medel. Vederbörande statsråd har också ställt sig positiv i enskilda ärenden, och ekonomiskt bidrag har utgått till behövande. Det är emellertid svårt att införa generella regler för bidrag till personer som vistas i utlandet. Betingelserna och förutsättningarna är så vitt skilda att vi inte kan basera vår socialpolitik därpå. I bästa fall skall den regeln gälla att den man är anställd hos eller utför ett uppdrag åt skall betala elevavgiften. Det sker oftast, men i enskilda fall kan det således uppstå svårigheter. De som bor i utlandet och har barn som går i skolan skall ha hjälp om de har kommit på obestånd. Ytterst får de hjälp med kostnaderna för hemresan, så att barnen kan gå i svensk skola. Det är alltså en möjlighet som ges, om problemet inte kan lösas på annat sätt. I sitt inlägg tog Björn Samuelson upp frågan om verksamheten i Tomtebodaskolan och det resurscenter som där finns. Nu har riksdagen fattat beslut om detta resurscenter, dess framtidsmöjligheter och organisation. Elevunderlaget för skolan kommer så småningom att försvinna, och då återstår detta resurscenter. Det betyder att personal åker runt i landet och hjälper handikappade elever i specialskolorna. På den enskilda punkten vill vpk ha ett anslag för att anställa personal, som skulle vara placerad på Tomtebodaskolan. Vid sin prövning av detta enskilda fall har regeringen dock ansett att avvägningen borde ske så att någon förstärkning vid Tomtebodaskolan inte kommer till stånd. Regeringen har i stället omfördelat och använt resurserna på denna enskilda punkt för andra resurscentra i landet. Utskottet har prövat det motionsledes framförda förslaget om att inrätta tjänster.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
Herr talman! Jag är tacksam för vad Helge Hagberg har meddelat kammaren. Det ger ett något annat intryck än det kortfattade konstaterandet i utskottets betänkande nr 17, vilket dessutom enligt vad Helge Hagberg här har sagt inte är korrekt. Man har alltså känt till enskilda fall, där barn har utestängts från undervisning av ekonomiska skäl. Helge Hagberg talade om fall, där man har kommit på obestånd. Det finns faktiskt flera frivilliga organisationer, kyrkliga eller ej, som inte kan betala de höga avgifter som många utlandsskolor begär. Särskilt aktuellt blir detta, om det finns flera barn i familjen. Det var glädjande att höra att man försöker hjälpa enskilda fall som kan komma i kläm. Jag vill till sist säga att det från moderat sida inte heller finns någon reservation. Vi har bara pekat på förhållandena. Kvar står likafullt att utskottet i sitt betänkande borde ha beskrivit situationen på det sätt som Helge Hagberg här har gjort.
Herr talman! Låt mig läsa högt ur utbildningsutskottets betänkande nr 17. Sedan ber jag Helge Hagberg förklara närmare detta med principer. På s. 5 står: ”Resurserna vid Tomtebodacentret är, som framhålls i motionerna, inte tillräckliga för att möta de behov som finns. Utvecklingen av verksamheten har varit snabb, men trots det har långa väntetider uppstått. Enligt utskottets mening finns det emellertid inte anledning för riksdagen att på den grund som angetts i motionerna erinra mot de principer som regeringen tillämpat vid överföringen av friställda resurser.” Nu vet vi vilken grund motionärerna baserar sina förslag på. På vilken grund vilar då de principer som är så svåra att gå ifrån? Vilka principer gäller för Helge Hagberg beträffande möjligheten för synskadade med eller utan flerhandikapp att få tillgång till vanlig förskola?
Herr talman! Vi har inte ansett att det har funnits ytterligare resurser att bevilja för ett genomförande av vpk:s förslag om dessa tjänster. Men jag tror att verksamheten ändå kommer att fungera tillfredsställande. Elevunderlaget vid Tomtebodaskolan sjunker ju. Därför är det riktigt att omfördela resurser och personal dit där eleverna fortsättningsvis skall vistas.
Herr talman! Det var rejält svarat, Helge Hagberg. Det gäller inga principer, utan det är 400 000 kr. som fattas för er i ett anslag på 180 milj.kr.

Herr talman! Utlokaliseringen av SIFU, Stiftelsen Institutet för företagsutveckling, till Borås skedde under vånda. Redan 1973 beslutade riksdagen att en del av verksamheten skulle lokaliseras till Borås omkring 1976-1977. Riksdagsbeslutet fullföljdes inte förrän 1982, närmare bestämt den 1 juli. Detta beslut var mycket omdiskuterat. Bl.a. föreslogs i en moderat motion, 1979/80:1786, att riksdagen skulle ompröva sitt beslut om utlokalisering av delar av SIFU. Det betonades att en central utbildningsinstitution måste ha närkontakter med myndigheter och riksorganisationer i Stockholm. Det är sorgligt att behöva konstatera att omlokaliseringen — som man befarade — medfört stora problem för SIFU. Under det första verksamhetsåret, den 1 juli 1982-den 30 juni 1983, slutade 37 medarbetare. Påföljande år skriver SIFU i sin verksamhetsberättelse: Personalomsättningen var relativt hög. Sålunda slutade 13 medarbetare i Borås och 7 i Stockholm. Detta har naturligtvis medfört onödigt höga personalkostnader. Vad värre 89 är: Som en följd härav påverkas självfallet SIFU:s möjligheter att planera och genomföra välanpassade kurser. Dessutom — och detta är ännu allvarligare — debiterar byggnadsstyrelsen såsom fastighetsägare en genomsnittlig hyra i Borås på 1 045 kr. per kvadratmeter. Motsvarande siffra för SIFU:s lokaler i Stockholm är 425 kr. Tårsberättelserna både för 1982 84 betonas att förhandlingarna med byggnadsstyrelsen om en marknadsmässig hyra ännu ej är slutförda. I balansräkningen per den 30 juni 1983 uppgår hyresskulden till 10 774 200 kr., och per den 30 juni 1984 har skulden ökat till 14 054 482 kr. Byggnadsstyrelsen bär ansvaret för hyressättningen och bör därför själv inom sin egen verksamhet kunna komma till en uppgörelse med SIFU om en hyresnivå som kan anses vara marknadsanpassad. Med hänvisning till det anförda yrkar jag avslag på regeringens hemställan om ett reservationsanslag till SIFU på 3,7 miljoner och bifall till den moderata reservationen. Herr talman! Beträffande verksamheten i Ranstad måste man konstatera att riksdagen på förslag från näringsutskottet i juni 1984 uttalade att regeringen skulle verka för en fortsättning av verksamheten i Ranstad. Verksamheten skulle ha pågått minst tre år. När regeringen fick uppdraget fanns det fortfarande 25 anställda och försök pågick. Den personalen finns inte längre anställd i Ranstad. Ett nystartat företag, Ranstad Mineral AB, lär i dag ha fem personer sysselsatta. I den moderata motionen 1984/85:2632 begär man att riksdagen i ett uttalande till regeringen skall understryka att uranoch mineraltillgångarna i Ranstad i framtiden åter kan bli ekonomiskt brytvärda och att återställningsplanen därför bör utformas så att handlingsfriheten bevaras. I propositionen anslås 1,5 miljoner till verksamheten i Ranstad. Detta anslag avser förstudien till framläggandet av en återställningsplan där brytning ägt rum samt för vattenrening och länshållning. Detta innebär att handlingsfrihet för framtiden bevaras. Herr talman! Därmed tillgodoses i väsentlig del den moderata motionen.

Herr talman! Verksamheten i Ranstad har med rätta varit föremål för mycken debatt i riksdagen. I dag är, eller bör i varje fall, alla vara klara över att det är en misslyckad satsning som gjorts i Ranstad. Den har kostat skattebetalarna mycket stora belopp, och miljöskadorna är betydande. Det är därför glädjande att utskottet nu delar centerns uppfattning, som vi framfört ett par år i rad, nämligen att forskningsoch utvecklingsverksamheten i Ranstad skall avvecklas. Regeringens förslag, som utskottet ansluter sig till, följer i allt väsentligt det ställningstagande som centern tidigare har gjort. Vi är självfallet mycket till freds med detta. I ett avseende ”slirar” tyvärr utskottsmajoriteten på målet. Man vill inte se de angelägna återställningsarbetena som en definitiv åtgärd utan vill hålla en dörr på glänt för att återuppta ny miljöstörande verksamhet. Detta är mycket olyckligt. Det är viktigt att nu skapa trygghet och framtidstro i regionen. Detta går inte om risken för nya miljöstörande åtgärder liknande de tidigare åter kan bli aktuella. Vii centern tar bestämt avstånd från den moderata motionen som vill hålla dörren öppen för uranbrytning. Enligt vår uppfattning bör uranbrytning i Sverige förbjudas i lag. Riksdagen kommer senare under detta riksmöte att få ta ställning till konkreta yrkanden i den frågan. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2, som är gemensam för centern och vpk. Avslutningsvis ett par ord om SIFU:s hyreskostnader.

Genom detta agerande skapar moderaterna en felaktig bild av och misstro mot seriöst sparande. Det kan bli till skada för det långtgående och konkreta spararbete som är nödvändigt för att få Sveriges ekonomi i balans. Herr talman! Det är bra att vi nu har en total uppslutning kring avveckling av verksamheten i Ranstad. Jag hoppas att uppslutningen också blir helhjärtad, så att det angelägna återställningsarbetet blir effektivt. Det är min förhoppning att det därefter blir ett definitivt slut på den miljöstörande verksamheten i Ranstad.

Herr talman! I det här betänkandet från näringsutskottet behandlas ju olika ämnesområden. Punkt 1 gäller omlokaliseringskostnaderna för Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, SIFU, i samband med flyttningen år 1982 från Stockholm till Borås. Då flyttade SIFU in i lokaler som hade byggts och ställts i ordning för just SIFU:s verksamhet. Omlokaliseringen har medfört stora merkostnader för SIFU, och stiftelsen har också fått extra statsbidrag för att klara problemen. Det tidigare beslutet innebar en nedtrappning successivt t.o.m. budgetåret 1985/86. I tilläggsbudget II föreslår nu regeringen att staten som en engångsinsats skall lämna ett särskilt bidrag till SIFU, eftersom stiftelsen inte har kunnat kompensera sig för de förluster som stiftelsen har gjort under senare tid. Majoriteten i utskottet har bifallit regeringsförslaget. Det finns emellertid en reservation från moderaterna, som vill avslå propositionen i denna del. Enligt de uppgifter som utskottet har fått finns det inga möjligheter att i stället täcka utgiften i fråga genom överföring från byggnadsstyrelsens anslag. När det gäller den hyressättning som byggnadsstyrelsen har tillämpat i Borås kan inte utskottet uttala sig om huruvida nivån är för hög eller för låg. Däremot kan jag tala om för kammarens ledamöter att riksdagens revisorer just nu håller på med en förstudie om byggnadsstyrelsens hyressättning, varför vi inom kort kan få besked om huruvida det anses nödvändigt med en mera grundlig utredning. Jag yrkar därför avslag på reservation 1 och bifall till näringsutskottets hemställan på denna punkt, liksom också till punkt 2. Punkt 3 gäller verksamheten i Ranstad. Här menar utskottsmajoriteten, liksom regeringen, att man måste göra en förstudie och framlägga en återställningsplan för det område där mineralbrytning har skett. För detta ändamål föreslås ett anslag på 1,5 milj.kr. I reservation 2 skriver reservanterna att riksdagen bör uttala att återställningsarbetet i Ranstad blir av definitiv karaktär, dvs. att inga mineral över huvud taget skall kunna brytas i området i fortsättningen. Med anledning av att det endast är pengar för en plan för återställandet som vi i dag tar ställning till vill jag bara yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan också på den här punkten. Likaså, herr talman, vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan under punkterna 4 och 5 i betänkandet nr 15.

Herr talman! Jag tror inte att vi löser SIFU:s stora problem i Borås — de extremt höga, icke marknadsanpassade hyrorna — genom att staten skjuter till 3,7 milj.kr. is.k. omlokaliseringskostnader. Nej, vad det gäller är väl att här statuera ett exempel. Byggnadsstyrelsens sätt att tillhandahålla och förvalta lokaler borde ses över. Fallet SIFU är säkert inte det enda exemplet på hur det går när den statliga byråkratin får råda utan konkurrens. SIFU har blivit offer för ett system som faktiskt är moget att reformeras. Har SIFU i över två år haft förhandlingar med byggnadsstyrelsen, så måste man väl tolka det så att SIFU uppfattar sin hyreskostnad som orimligt hög. Jag tror mig också veta att det har funnits möjligheter för SIFU att få andra lokaler i Borås, men man har tydligen inte haft möjlighet att flytta från byggnadsstyrelsens lokaler. Jag tycker också att vi skall observera vad finansministern säger i årets budgetproposition, nämligen att det är ”viktigt att incitament skapas för såväl enskilda lokalbrukare som lokalhållaren byggnadsstyrelsen att få till stånd ett rationellare lokalutnyttjande. En förutsättning för att detta arbete skall ge resultat är att myndigheterna får ett ökat ansvar för sina lokalkostnader. Det är angeläget att byggnadsstyrelsen biträder myndigheterna i det arbete med lokalfrågor som kommer att erfordras.” Detta uttalande av finansministern har tydligen ännu inte uppmärksammats av byggnadsstyrelsen.
Herr talman! Om Lars Ahlström hade fortsatt att läsa i betänkandet, så hade han kommit fram till några andra rader, där det står att utskottet har ”erfarit att riksrevisionsverket på eget initiativ har beslutat att senare i år göra en översyn av SIFU:s verksamhet och ekonomi”. Vi kan ju vänta och se vad man därvid kommer fram till. Detsamma gäller den förstudie som riksdagens revisorer håller på med om byggnadsstyrelsens hyressättning. Om vi väntar och ser vad de kommer fram till, så kan vi kanske göra någonting på det här området senare. I det här fallet gäller det ju att ge detta bidrag för att täcka omställningskostnaderna.
Herr talman! Det finns ju en projektplan som är daterad 1985-02-22 och som innebär att man skall titta på SIFU:s verk§amhet. Det gäller hela SIFU:s verksamhet, inte bara den besvärliga lokalsituationen utan över huvud taget den utveckling som SIFU har genomgått. När Sveriges hantverksorganisation 1905 bildade Hantverksinstitutet, som numera efter diverse turer heter Stiftelsen Institutet för företagsutveckling, så kunde man väl aldrig drömma om att detta institut 80 år senare skulle hålla på att kvävas i statlig byråkrati. Jag hoppas verkligen att den projektplan och den utredning som nu skall genomföras kommer att bli till gagn för SIFU, så att SIFU kan motsvara de krav och de förväntningar som framför allt småföretagarna har ställt på detta institut ända sedan 1905.
Herr talman! Jag vill instämma i det som Lars Ahlström sade sist. Vi hoppas att SIFU skall kunna verka för de mindre företagen på ett bra sätt.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 17 behandlas motioner om ändringar i kreditupplysningslagen. Jag har här väckt en motion tillsammans med Inger Josefsson. Kreditupplysningslagen innehåller en rad bestämmelser till skydd för den enskildes integritet. Enligt en av dessa bestämmelser skall den som avses med en personupplysning automatiskt få underrättelse om vem som har begärt upplysningen, vilka uppgifter, omdömen och råd den innehåller. Ifall en omfrågad enskild person är näringsidkare rör det sig inte om en personupplysning utan om en s.k. företagsupplysning. Han skall då få meddelande om de uppgifter som upplysningen innehåller om honom. Uppgift om vem som är beställaren är kreditupplysningsföretaget däremot inte ålagt att lämna. Det är just detta senare förhållande som vi vänder oss mot. Den som beställer en upplysning — och också får den — bör ju rimligtvis kunna stå för sin beställning gentemot den omfrågade. Nu avstyrker utskottet motionsyrkandena med hänvisning till att motioner med samma innebörd avslogs av riksdagen 1983 och 1984, då efter en omfattande remissbehandling. Men detta hjälper inte. Vi anser fortfarande att den som beställer en upplysning bör kunna stå för sin beställning. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen, har också pläderat för en lagändring i denna del. Inspektionen uppger att den så gott som dagligen får reaktioner från företagare som anser det orimligt att lagstiftaren skyddar upplysningsbeställarens anonymitet. Även andra, t.ex. affärsbankerna och föreningsbankerna, anser att den nuvarande ordningen är olycklig. Det finns andra instanser som vill slå vakt om den ordning som nu gäller. Med hänsyn till den splittrade bilden på detta område anser vi — när utskottet nu inte vill tillstyrka en lagändring — att en översyn borde kunna företas som leder fram till en för alla parter acceptabel lösning. Det är inte bra med den irritation som i dag råder bland många företagare. De upplever sig här ha ett sämre integritetsskydd än andra. Jag har själv mött detta påstående ett flertal gånger. Nu har ett enigt utskott återigen avstyrkt förslag om såväl lagändring som utredning, och då känns det inte särskilt meningsfullt att ha ett annat yrkande. Men jag vill ändå ha framfört att jag finner det angeläget att regeringen med bistånd av datainspektionen uppmärksamt följer kreditupplysningsverksamhetens fortsatta utveckling. Själv kommer jag att uppmärksamt följa den och eventuellt också återkomma i ärendet.

Herr talman! Riksdagen behandlade sent i höstas en motion med samma innebörd som de motioner vi nu behandlar i näringsutskottets betänkande 1984/85:17. Riksdagen avslog då motionen, och ett enigt näringsutskott föreslår nu att riksdagen skall göra detsamma med de nu aktuella motionerna. Utskottet finner inte anledning att ändra sitt tidigare ställningstagande, som utskottet grundade på en omfattande remissbehandling av den då aktuella motionen. De inkomna remissyttrandena ledde utskottet fram till att den nuvarande ordningen är en rimlig avvägning mellan två i och för sig legitima intressen. Huvudsyftet med kreditupplysningslagen är att skydda den enskildes integritet i samband med kreditupplysningsverksamhet. Det är då inte bara fråga om den omfrågades integritet utan också integriteten för den som frågar. Denna uppfattning delas av SHIO-Familjeföretagen som tillsammans här avseendet behöver göras. Onsdagen den I motion 1984/85:892 föreslås att frågan om en lagändring bör utredas. — 20 mars 1985 Utskottet anser att den omfattande remissomgång som genomfördes förra - året är att betrakta som en utredning, varför kravet i motionen inte bör Multinationella föranleda någon riksdagens åtgärd. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till företags skatteförhemställan i näringsutskottets betänkande 1984/85:17. hållanden